Herr talman! Först vill jag säga att det är viktiga beslut som vi fattar här i dag. Jag vill också säga att det finns många goda ambitioner, som alla är ense om, t.ex. när det gäller att förkorta handläggningstiderna. Jag tror att en av de största rättssäkerhetsåtgärder som man kan vidta är just att förkorta handläggningstiderna. Jag förutsätter att de resurser som tillhandahålls för dem som skall utföra arbetet blir tillräckliga, om det nu skulle visa sig att det påslag som gjorts inte skulle räcka. Jag tror att det är det absolut bästa sättet att föra en god flyktingpolitik. Jag skulle också vilja säga att det är oerhört viktigt att vi hela tiden följer upp praxis, så att vår flyktingpolitik och utlänningspolitik följer de internationella konventioner som vi har anslutit oss till. Jag vill börja med att påpeka att det i år faktiskt är ett mycket viktigt år när det gäller barnen. Det har jag sagt tidigare. Det finns en färdig barnkonvention, som FN:s generalförsamling förmodligen kommer att anta till hösten. I det förslag som ligger utgår man från att man i alla ärenden som gäller barn alltid utgår från barnens bästa. Även i flyktingoch utlänningslagstiftningen måste barnens bästa gälla. Flyktingbarnen är ju oskyldiga. Det är vuxna som har försatt dem i den situation som de befinner sig i. Därför är det väldigt viktigt att barnen betraktas som skilda rättsobjekt. De får inte vara någonting medföljande, även om de självfallet tillhör en familj, utan de skall betraktas som individer — Prot. 1988/89:125 och enskilda rättsobjekt och behandlas därefter. Det är på samma gång 31 maj 1989 mycket viktigt att de, om de har en familj, en förälder eller en anhörig med sig, inte skiljs från denna kanske enda trygghet som flyktingbarn, ett eller flera i samma familj, har. Om detta tror jag att vi är ense liksom om att vi skall vidta alla de nödvändiga åtgärderna för att uppfylla detta. Det är en viktig del i det förslag till barnkonvention som nu ligger. Jag vill peka på att även om det råder enighet i en del frågor, råder det större och mindre oenighet i vissa andra frågor, och centern har avgivit ett antal reservationer till betänkandet. Jag skulle vilja ta upp några av dem. Vi har tillsammans med folkpartiet och vpk en reservation om att man successivt — och det gäller bl.a. i allra högsta grad beträffande barnen — måste följa upp praxis vid tillämpningen av lagstiftningen. Vi som är ledamöter här i riksdagen stiftar lagar, och vi har naturligtvis avsikter med denna lagstiftning. Det är då väldigt viktigt att man följer upp om lagen utövas så som vi har tänkt oss och att inga avvikelser sker från detta. Därför ser vi det som synnerligen viktigt att man följer upp praxis. Det framhåller vi i denna reservation. Eftersom jag har fått i uppgift att tala speciellt om barnen, vill jag säga att det är oerhört viktigt när det gäller barnens situation att lagen följs upp på ett korrekt och riktigt sätt. Vi har en centerreservation som tar upp frågan om utredning av barns situation. Barnen är ju väldigt ömtåliga i en flyktingsituation. Det är inte alls säkert att barn vågar tala om riktigt vad de har varit med om, vad de vet och hur de känner i det läget. Det fordras, som centerledamöterna skriver i sin reservation, en kompetent förhörsledare, socialarbetare eller vem det vara må som talar med barnen. Och det tar lång tid, för det är ett oerhört svårt arbete. Därför är det väldigt viktigt att det finns utbildning och att de som skall utföra arbetet får allt möjligt stöd för att kunna sköta uppdraget. Det är också viktigt, som vi framhåller, att alla barn utreds och att barnens situation tillmäts största vikt när man bedömer en familjs öde i ett asylärende. Det här är en sak som jag vill fästa den största uppmärksamhet vid. Det andra som diskuterats mycket här och där somliga uttalanden har förvånat mig oerhört mycket är att riksdagsledamöter, bara för en liten stund sedan, fortfarande förlitar sig på felaktiga tidningsskriverier om centerns inställning till förvarstagande av barn. Det är ett faktum att centern har en särskild reservation i denna fråga där vi framhåller att vi vill att riksdagen ger regeringen till känna att barn över huvud taget ej får tas i förvar. Det är centerns uppfattning i denna fråga. Det står mycket tydligt i betänkandet. Jag beklagar att man inte tagit reda på detta innan man går upp i talarstolen utan lutar sig mot felaktiga tidningsskriverier och påstår något annat. Detta är ingen kritik utan bara ett påpekande. Man kan fråga sig varför vi inte har reserverat oss tillsammans med folkpartiet och miljöpartiet i denna fråga. Det finns ett skäl till detta. I den andra reservationen föreslås att man icke skall yrka bifall till den paragraf som gäller förvarstagande av barn. Såvitt vi kan förstå innebär detta, eftersom lagen skall träda i kraft den 1 juli om det över huvud taget blir något beslut i dag, kommer det i lagen inte att finnas någon paragraf som rör omhändertagande av barn. Då menar vi att det är viktigt att man gör ett 73 Sedermera kan förhoppningsvis, om riksdagen skulle anta uttalandet, en ny paragraf komma till stånd mot bakgrund av detta. Det har varit vår bedömning. Jag vill inte skapa någon strid om detta, utan jag vill bara klarlägga bakgrunden till vår reservation i frågan. Men det är som sagt mycket möjligt att vi inte kommer att behöva rösta om denna fråga i dag. Jag tror att vi har samma uppfattning i sak —, det framgår av texten. Sedan vill jag gå in på en sak som jag har tagit upp i min reservation, och det gäller direktavvisning av barn. Jag menar att direktavvisning av barn inte får ske om inte barnets sociala och hälsomässiga situation har utretts. Det betyder att det kommer att ta en viss tid innan ett barn avvisas. Det är här också en fråga om barnens rättssäkerhet. Barnens status är ju oerhört viktig i detta sammanhang, och det är viktigt att deras situation utreds. Detta gäller särskilt ensamma barn som kommer hit. Dessa får genomgå en mycket ingående prövning innan ställning tas till deras sak. Det gäller ju att få en mycket gedigen uppfattning bl.a. om barnens bakgrund och om deras skäl för att söka asyl i vårt land. Dessa frågor är också viktiga mot bakgrund av den barnkonvention som Sveriges regering har arbetat så aktivt för. Hela tiden har det ju varit fråga om barnens rättssäkerhet. Jag vill också ta upp frågan om det ansvar som man vill ålägga flygbolagen. Jag för min del har uppfattningen att det blir oerhört svårt att genomföra vad som här föreslås om man samtidigt vill bibehålla rättssäkerheten för dem som har rätt, och även skäl, att söka asyl i vårt land. Det är ett stort ansvar som läggs på de personer som har att hantera sådana här ärenden. Jag har svårt att se att vi uppfyller de krav som ställs på rättssäkerheten när det gäller denna åtgärd. Även om andra länder har vidtagit den här åtgärden, bör vi noga fundera på om detta är den riktiga vägen att komma till rätta med det mycket svåra problemet med dokumentlösheten. Jag anser alltså att detta inte är den rätta vägen att komma fram till en lösning. Herr talman! Jag har inte utnyttjat den taletid som jag anmält mig för. Eftersom vi har hållit på så länge med den här debatten, föredrog jag nämligen att korta ned mitt anförande. Jag vill bara till sist säga att något av det absolut viktigaste när det gäller flyktinglagstiftningen är att tillgodose de krav som kan ställas på barnens trygghet och rättssäkerhet. Naturligtvis är också de vuxna av väsentlig betydelse i detta sammanhang. Men barnen måste tillmätas oerhört stor betydelse. Svåra upplevelser av olika slag från barnens första levnadsår får barnen bära på hela livet. Hanterar vi denna fråga fel, kommer vi alltså att åstadkomma stor skada.
Jag får meddela att anslag nu har satts upp om att detta sammanträde skall fortsätta efter kl. 19.00.
Herr talman! I Bengt Westerbergs frånvaro vill jag tala om varför vi i folkpartiet inte riktigt har fått klart för oss vad centerns yrkande innebär när det gäller uttalandet om att barn inte bör tas i förvar. Centern hemställer nämligen i sin reservation om bifall inte bara till Karin Söders yrkande utan också till det nya lagförslaget beträffande 6 kap. 3 §. Det framgår inte alls av reservationen att man gör det i syfte att sedan avskaffa denna lagparagraf. Det har alltså varit litet svårt att exakt uttyda centerns ståndpunkt. Därför är jag tacksam för Karin Söders klarläggande här. Jag utgår från att vi till slut kanske hamnar på samma linje.
Herr talman! Det finns, som sagt, vissa möjligheter till att vi kan komma att göra det. Jag har ägnat mig åt historia i dag, jag vill ännu en gång göra det. När vi skrev under reservationerna i utskottet kunde centern omöjligen ha känt till det yrkande som i dag ligger på våra bord, så det kan inte ha varit skälet till att man valde att avge en egen reservation.
Herr talman! I min argumentering utgick jag alls inte från det uttalande som nu ligger på riksdagens bord och som handlar om att denna fråga skall skjutas upp, utan jag utgick från det som står i reservationen. Där står det att avslag yrkas på regeringens förslag när det gäller den paragraf som avser förvarstagande av barn. Om den paragrafen tas bort, finns det ju inte någon speciell paragraf för barn. Vi har mot den bakgrunden valt att göra ett mycket kraftfullt uttalande som tillägg till regeringens förslag till paragraf, för att det klart skall framgå att vi över huvud taget inte accepterar förvarstagande av barn. Det är den utväg som vi i detta läge har valt.
Herr talman! Vi har yrkat att barn inte skall tas i förvar över huvud taget. Däremot kan barn sättas upp under uppsikt vid behov. Centern uttrycker sig ganska vagt i sin reservation. Där står det: ”Barn bör enligt utskottets uppfattning över huvud taget inte tas i förvar. Detta bör — —— ges regeringen till känna.” Det handlar alltså inte om något definitivt avståndstagande när det gäller barn i förvar. Men uttalandet är bättre än utskottets förslag, och därför hamnar vi kanske till slut på samma linje. Vad centern säger här är dock inte detsamma som vårt starka avståndstagande från förvarstagande av barn.
Herr talman! Det må vara oss i folkpartiet förlåtet att vi inte insåg att ett bifall här i själva verket innebar ett avslag. Om centerns linje hade uttryckts i något tydligare ordalag, skulle inte denna onödiga förvirring ha behövt uppstå.
Herr talman! Jag kan nu konstatera att både miljöpartiet och folkpartiet föreslår ett borttagande av en paragraf i lagstiftningen när det gäller barnen. Men man har inte talat om hur den paragraf skall lyda som skall ersätta den tidigare. Man säger dock att barn inte skall tas i förvar. Det är också vad som står i vår reservation.

Herr talman! Flyktingbarnens situation har uppmärksammats alldeles för litet. I regeringens proposition behandlas frågan om barn i asylärenden mycket kortfattat. Socialförsäkringsutskottet instämmer i den i propositionen beskrivna målsättningen och anser liksom statsrådet att den ger ”goda förutsättningar för att i asylärenden som inte leder till omedelbar avvisning ta hänsyn till barnens särskilda situation”. Jag delar inte uppfattningen att det finns en klar målsättning som kan vara vägledande på denna punkt. För hur skall man t.ex. bedöma de ensamma flyktingbarnens situation? Jag kan, som sagt, inte finna någon vägledning på den punkten. Vad som särskilt har oroat mig är de uttalanden som gjordes under en utfrågning i konstitutionsutskottet av det statsråd som tidigare hade ansvaret för flyktingfrågor. Han sade nämligen att barn så långt möjligt skall vistas hos sina föräldrar och att de ensamma barnen ju inte har några föräldrar här. I den debatt som fördes med anledning av granskningen framhöll den socialdemokratiska företrädaren att hon delade denna uppfattning. Jag anser att de ensamma barnen måste prioriteras och att deras ärenden skall behandlas skyndsamt. Det är rena tortyren att barn skall behöva vänta över ett år på besked om huruvida de får stanna i Sverige eller ej. Därför måste deras ansökningar behandlas snabbt. Inte heller på den punkten finns det något klargörande i betänkandet. Vidare är det oklart om ensamma barn skall kunna tas i förvar. Däremot står det ganska klart att barn som kommer hit tillsammans med anhöriga skall kunnas tas i förvar även i fortsättningen. För närvarande skall, som tidigare har framhållits här i debatten, synnerliga skäl föreligga för att barn skall kunnas tas i förvar. Men trots det har ju en mängd barn tagits i förvar. Med den nya lagstiftningen finns det risk för att fler barn tas i förvar, kanske inte på Arlanda men i andra polisdistrikt. När bestämmelsen om förvarstagande av barn antogs 1985, framhöll statsrådet att det var lämpligt att tillämpningen av förvarsinstitutet följdes upp av invandrarverket för att motverka att det används utan tvingande skäl. Det skulle ankomma på regeringen att meddela föreskrifter för hur man skulle göra denna uppföljning. Det har inte skett någon riktig uppföljning, och vi har kritiserat detta i KU. Glädjande nog enades konstitutionsutskottet om att det skall föras statistik på detta område, och det blev sedan också riksdagens mening. Som det nu är vet vi inte hur många barn som faktiskt har tagits i förvar. År 1987 gjorde JK en stickprovsundersökning, och då visade det sig just att alldeles för många barn togs i förvar, framför allt av Arlandapolisen. Men vi har som sagt ingen — Prot. 1988/89:125 statistik på området, så vi vet inte vad som har hänt sedan dess. Det är 31 maj 1989 anmärkningsvärt och innebär ett nonchalerande av de utfästelser som statsrådet har gjort till riksdagen. Nu undrar jag vad utskottet egentligen menar, när man avvisar det krav på statistik som förts fram i en motion. Utskottet utgår från att regeringen och ansvariga myndigheter noga följer utvecklingen i fråga om förvarstagande av barn. Det har ju faktiskt inte skett, eftersom man inte kan svara på frågan hur många barn det är som tas i förvar. Utskottets majoritet konstaterar att det inte behöver göras något tillkännagivande till invandrarverket på den här punkten. Jag undrar vad detta innebär. Innebär det att man menar att det inte behövs någon statistik, eller har man i åtanke att riksdagen har fattat beslut om att det skall föras statistik på den här punkten? Det är ju vad riksdagen faktiskt gjorde den 17 maj i år. Eller är socialförsäkringsutskottet inte medvetet om att vi redan har fattat det beslutet? När det gäller terroristlagstiftningen hänvisas till pågående kommittéarbete. Folkpartiet instämmer i den bedömningen. Det är viktigt att den här frågan får en seriös behandling. Kommittén kommer ju att bli klar med sitt betänkande i höst, och sedan kommer det att remissbehandlas i vanlig ordning. Den lagstiftning som vi har i dag var inte tillräckligt genomtänkt när den antogs, och det misstaget skall vi inte göra om. Därför finns det anledning att avvakta kommitténs arbete. Det finns mycket att diskutera när det gäller terroristlagstiftningen. Inte minst är det otillfredsställande att människor blir stämplade som terrorister och försätts i kommunarrest utan riktig domstolsbehandling. Det är faktiskt bara kurder som har utsatts för detta — och det är inte värdigt en rättsstat. Det är inte heller bra för vårt internationella rykte att vi skall kritiseras av organisationer som Amnesty och Internationella jusristkommissionen för brott mot mänskliga rättigheter. Sverige har också anmälts både i FN och i Europadomstolen när det gäller kommunarresten. Det finns inga andra länder som har sådana bestämmelser om kommunarrest, och man kan fråga sig vad det är i Sverige som är så unikt att vi måste ha den här typen av bestämmelser. Högsta domstolen har ju också uttalat att om kommunarresten pågår under alltför lång tid, kan den klassificeras som ett frihetsberövande och därmed som ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Det är enligt min mening mycket besvärande för Sverige. Det finns all anledning att verkligen se över dessa bestämmelser. Med det anförda vill jag yrka bifall till de reservationer som folkpartiet har undertecknat.

Herr talman! Vi har i dag i Sverige en flyktingdebatt som har mycket stor spännvidd — från den ena sidan, att vi skall ha totalt öppna gränser och att vem som helst skall få komma hit, till den andra sidan, att vi skall stänga portarna till Sverige. När man då, som i mitt fall, representerar någon form 7 av mellanställning, hamnar man ibland i den s.k. hetluften. Jag menar, herr talman, att vi i Sverige har en skyldighet att hjälpa tillvaro. Däremot skall vi vara så pass ärliga att vi erkänner att vi också skall motarbeta dem som driver med svenska folket och skattebetalarnas välvilja när det gäller att hjälpa människor som har problem. Det är nämligen dokumenterat att svenska folket vill hjälpa människor som befinner sig i problemsituationer. Jag har den största förståelse för dem som anser att vi skall sätta in åtgärder mot människor som driver — medvetet, kallt och beräknande — med vår välvilja. Vi har nu i den här debatten hört olika åsiktsyttringar. Här finns i dag ett par representanter för miljöpartiet. De hade för en tid sedan en reservation i ett visst ärende, och de framhärdar och återkommer med samma reservation. Den baseras på att regeringen för en tid sedan talade om att man hade beslutat att människor som hade varit i Sverige fr.o.m. ett visst datum och t.o.m. ett visst datum skulle, om inte personliga starka skäl talar mot det, få lov att stanna kvar i Sverige. Det har t.o.m. vi moderater köpt. Men miljöpartisterna var icke nöjda. De sade att samtliga utlänningar som vid ett visst datum hade befunnit sig i Sverige, oavsett skälet, skulle få stanna här. Nu är det här med retorik besvärligt.

Jag håller med om att exemplet är extremt, men det kan inträffa. I er reservation finns inte ett enda undantag. Jag är mycket spänd på att få höra svaret. Herr talman! I dag har vi i denna debatt hört talas om vpk, dvs. kommunisterna. Kommunisterna är kända för att de överallt där de inte har makten förordar en generös finanspolitik, som skulle få t.o.m. självaste Joakim von Anka att känna sig underlägsen. De förordar en flyktingpolitik, som icke finns i något land där kommunisterna har kommit till makten. I alla länder där kommunisterna är i opposition förordar de, av en anledning som jag icke begriper, en ytterst generös flyktingpolitik. Herr talman! I denna debatt förekommer det övertramp som är mycket beklagliga. Jag noterade bl.a. vad en kvällstidning från Göteborg skrev i går. Jag vågar ärligt tro och tillstå att min uppfattning delas av en stor del av svenska folket. Vi skall inte minska flyktinghjälpen med en endaste krona, men vi skall ha en annan inriktning. För ett sådant uttalande blir man beskylld för att vara ett löss i fanan. Om löss är benämningen för att man har denna uppfattning, skäms jag inte för den. Herr talman! Jag återkommer till passlösheten. Det har ofta sagts i talarstolen att flyktingar inte alltid kan erhålla dokument. Man kanske får en föraning om att polisen på eftermiddagen har knackat på dörren. På natten måste man snabbt lämna sin bostad. Okej, det går väl att köpa det argumentet. Men faktum är, som jag har sagt tidigare i dag, att man inte kan lämna Iran, Irak, Syrien, Bahrain eller Pakistan utan att ha ett pass. En iransk medborgare kan inte fly från Iran till Turkiet och sedan ta flyget från människor som befinner sig i uppenbar nöd och har uppenbara problem. Och Ny uttäöringslag, när det gäller de människorna skall vi göra allt för att underlätta deras Istanbul till Sverige utan att visa ett pass. Sedan kan vi diskutera rädslan för Prot. 1988/89:125 att den som söker asyl i Sverige blir förvisad till Turkiet och vad det kan 31 maj 1989 innebära. Men argumentet att en flykting inte kan få ett pass stämmer ” åtminstone inte. Herr talman! Det måste trots allt vara vettigt att bedriva en flyktingpolitik som hjälper de många människorna — inte som fallet är i dag hjälper dem som har pengar. Vi har t.ex. två flyktingar från Iran. Den ena har pengar, och den andra har inga pengar. Den som har pengar kan åka vidare. Men han eller hon som inte har resurser får stanna kvar i ett läger i Turkiet. Då är det bättre att föra en politik som säger att representanter för Sverige åker ner och tar ut flyktingar i kvoten som kan få komma hit. Men låt inte i detta sammanhang pengar vara avgörande. Herr talman! Jag begär ändå svar från miljöpartiet på frågan om samtliga utlänningar, oavsett vad de har gjort skall få lov att stanna i Sverige bara de andas ordet asyl.
Herr talman! Jag vet inte hur Sten Andersson i Malmö har läst lagen och våra reservationer. Förvar av vuxna har vi sagt kan tillåtas, när det finns anledning anta att flyktingarna här skall bedriva brottslig verksamhet. Utlämnandet till England utgjorde ett bra exempel. Där ställer vi oss på det internationella utlämningsförfarandets sida vid utlämning av brottslingar till ett sådant land. Men om denna person hotas av dödsstraff eller tortyr, kan vi debattera om det finns hinder för utlämnande av denna person. Han får då finna sig i att sitta i ett svenskt fängelse på grund av det brott som han har begått. Detta är något som måste ske efter förhör och rättegång. Jag kan inte ge ett klart svar på hur det skall bli i detta fall. Där är vi bundna av internationella konventioner, och vi kommer att följa dem. Vi har i vår flyktinglag sådana bestämmelser som hindrar ett verkställande av utvisning och utlämnande av brottslingar, som är t.ex. terroriststämplade eller som kan hotas av dödsstraff eller tortyr. Vi i miljöpartiet har inte opponerat oss mot detta i någon reservation eller uttalande. Jag kommenterar inte något annat i Sten Anderssons anförande utan bara det där jag själv har blivit apostroferad.
Herr talman! Trots att jag har bara fem år från folkskolan kan jag i varje fall läsa. När jag läser miljöpartiets reservation, finner jag där inte några undantag. Jag ser att Ragnhild Pohanka ruskar på huvudet, och det kan hon göra. Men Ragnhild Pohanka kan ruska på huvudet tills det ramlar av, om hon har otur. I texten finns det inga undantag. En del tycker att det är bra att man i dag tar ett steg tillbaka och säger att de flyktingar som eventuellt är kriminellt belastade i ett annat land inte skall få absolut asyl. Av miljöpartiets reservation framgår det att asylen skall vara absolut. Jag vädjar till kammarens ledamöter att läsa innantill, för i den reservationen finns det inga undantag. 79 Återkom gärna nästa gång det är motionsperiod, och skriv gärna denna motion och reservation ännu en gång. Men gör ett klarläggande att vi inte skall säga absolut ja till att alla flyktingar skall få lov att stanna i Sverige, oavsett bakgrund. Fru Pohanka kan stå i sin bänk eller i talarstolen och säga vad hon vill. Men faktum är att miljöpartiets reservation på ren och klar svenska talar sitt tydliga språk.

Herr talman! Jag vet inte ens vilken reservation diskussionen gäller. Jag utgår från vårt program. Vi vill följa de lagar som finns med en generös tillämpning.

Herr talman! Jag står i dag i talarstolen som representant för moderata samlingspartiet. Det är inte min förstahandsuppgift att tala om för miljöpartiet vilken reservation de eventuellt har skrivit. Det finns i betänkandet en reservation där ni klart och tydligt kritiserar regeringen för att man enbart har givit asyl åt människor som har kommit till Sverige före ett visst datum, om icke starka personliga skäl talade emot att de skulle få stanna i Sverige. Om inte fru Pohanka kommer ihåg detta beklagar jag det dels för hennes egen del, dels för partiets del. Miljöpartiet har framfört denna kritik, och det skall bli mycket intressant att se resultatet av den följande voteringen. Kommer miljöpartiet att stå fast vid detta fullt ut? Förra gången denna reservation var aktuell begärde fru Pohanka votering, men icke rösträkning. Man kan ha sina uppfattningar om vad det kan bero på. Skriv gärna i framtiden litet grand tydligare vem som skall få lov att stanna i Sverige. Både fru Pohanka och jag har lika stort samvete för de människor som är i nöd. Vi skall hjälpa dem. Men man vinner ingenting långsiktigt på att i publicitetssyfte försöka tjäna poänger.

Herr talman! I det betänkande som vi nu behandlar finns även lagen om åtgärder för förebyggande av våldsdåd med internationell bakgrund, de s.k. terroristbestämmelserna. De frågorna har inte debatterats tidigare i dag, men vpk har tre reservationer, varav två tillsammans med miljöpartiet. Reservationerna gäller kommunarrest, bakgrund till terroriststämpling och åtgärder för den kurdiska folkgruppen. Jag vill börja med att läsa några artiklar i den konvention som FN antog och kungjorde den 10 december 1948, den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter: ”Artikel 10. Envar är under full likställdhet berättigad till rättvis och offentlig rannsakning inför oavhängig och opartisk domstol vid fastställandet av såväl hans rättigheter och skyldigheter som varje anklagelse mot honom för brott. Artikel 11. Envar, som blivit anklagad för straffbar gärning, har rätt att betraktas som oskyldig, till dess hans skuld blivit lagligen fastställd vid offentlig rättegång, under vilken han åtnjutit alla för sitt försvar nödiga garantier. Artikel 12. Ingen må utsättas för godtyckliga ingripanden i fråga om Prot. 1988/89:125 privatliv, familj, hem eller korrespondens, ej heller angrepp på heder och 31 maj 1989 anseende. Envar har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden eller angrepp.” Dessa artiklar stämmer väl med den rättsuppfattning som vi har i Sverige, och därför vill jag påstå att terroristbestämmelserna är ett främmande element i det svenska rättssystemet. Det har heller inte hittills framkommit några fakta som visar att terroristbestämmelserna har haft avsedd verkan, nämligen att förhindra terrorism. Att bestämmelserna skulle ha ett förebyggande syfte är i sig motsägelsefullt, för om en presumtiv terrorist utvisas har man inte därmed förhindrat terrorism — man har bara ”exporterat” problemet till något annat land. Väljer man, som vi har gjort, att sätta de presumtiva terroristerna i s.k. kommunarrest, kan de ändå när som helst begå våldsbrott; de bestämmelser som gäller för kommunarresten utesluter inte det. Terroristbestämmelserna och kommunarresten har använts mot den kurdiska organisationen PKK och mot de nio kurder som sedan snart fem år sitter i kommunarrest. Terroriststämpeln av PKK skedde den 1 december 1984, några månader efter det att PKK tagit till vapen mot den turkiska regimen, vilket hände den 15 oktober samma år. Sverige har, såvitt jag vet, inte terroriststämplat andra befrielseorganisationer i världen, inte ens RENAMO i Mogambique, så varför just PKK? Förra våren trodde många att kommunarresten skulle upphävas. Men den 19 maj lät dåvarande invandrarministern Georg Andersson meddela, att inget tyder på att någon av de utvisade kurderna har ändrat sin uppfattning om PKK och att det därför saknas skäl till ändring av de beslut som regeringen fattade 1 december 1984. 12 dagar efter detta meddelande från Georg Andersson avslöjades Ebbe Carlsson-affären och de fortsatta misstankarna mot PKK i Holmérs gamla ”kurdspår”. Om det inte fanns något samband mellan dessa två saker, innebär det att kommunarresten fortsätter därför att de kommunarresterade hyser sympati för den organisation som i deras hemland kämpar för ett fritt Kurdistan. Är de att betraktas som terrorister på grund av sina åsikter? Jag tror att det finns många kurder från Turkiet förutom de här nio som hyser sympati för PKK. Sverige har undertecknat många konventioner om rätten till åsiktsoch yttrandefrihet. Skall inte åsiktsoch yttrandefriheten gälla alla? Skall vi sätta också alla de övriga kurderna i kommunarrest? En demokrati som Sverige skall inte behöva ta till allt det hemlighetsmakeri som kringgärdar terroristbestämmelserna och kommunarresten. Svenska folket har rätt att få veta vad regeringen stöder sig på. Hur kan någon i denna kammare, demokratins högborg, finna sig i allt detta hemlighetsmakeri? Vi borde alla ställa oss upp som en man och kräva alla kort på bordet. Regeringen har möjlighet att upphäva både terroriststämplingen av PKK och kommunarresten genom att ompröva sina tidigare bedömningar. I reservation 53 anser vpk och miljöpartiet att riksdagen skall ge regeringen till känna att terroristparagrafen i utlänningslagen bör strykas. De lagar och det domstolsförfarande som vi har är tillräckliga även för att bekämpa terrorism. I reservation 54 kräver vi en redovisning av det material som terroriststämpeln av PKK grundas på, att de kommunarresterade kurderna får en rättvis och opartisk rättegång och att kommunarresten upphävs. Vi kräver detta inte bara därför att dessa människor förorsakats stor skada utan även därför att vi anser att behandlingen av dessa människor skadar vårt land demokratiskt. I reservation 55 påpekar vi att det borde vara en moralisk förpliktelse för riksdagen att själv uttala eller begära av regeringen att den vidtar åtgärder så att den skada som åsamkats kurderna som grupp i Sverige genom turerna kring mordutredningen på vår statsminister kan minskas. I gårdagens tidningar kunde vi läsa att rikskriminalen och säpo definitivt avfört sina misstankar om inblandning av PKK i mordet på Olof Palme. Vore det inte i anständighetens namn på sin plats att det nu framfördes en offentlig ursäkt både till organisationen PKK och till alla kurder som fått lida stor skada på grund av dessa tidigare uttalade misstankar av då ansvariga personer? Jag yrkar därmed bifall till reservationerna 53, 54 och 55.

Herr talman! Jag har följt den här debatten nästan hela dagen, och vissa stunder har jag faktiskt haft ont i magen. Det känns tungt att vara svensk i dag, den dag då det kan komma att bli ett brott att vara flykting och vilja komma till Sverige. I min barndom var världen i krig. På vägen till skolan i Malmö kunde jag ofta se de judiska flyktingar som tagit sig över Sundet i skydd av mörkret med människors hjälp. Så liten jag var anade jag allvaret och förskräcktes av enfaldiga kommentarer från förbipasserande som menade att det hade varit bättre om tyskarna hade knäppt dem. I dag är jag övertygad om att dessa människor — flyktingarna för drygt 45 år sedan —inte hade pass och erforderliga visa för inpassering till Sverige. De var dokumentlösa. Jag är också övertygad om att flyktingarna också betalade dem som smugglade dem över gränsen. Det fanns de som tog betalt för sina smuggeltjänster. Men de flydde för sina liv — från död till liv. Inte hördes det då något om dokumentlöshet och att människor skodde sig på de olyckliga. Det viktiga var att människoliv räddades. Vi tog emot dem — män, kvinnor och barn. Det är outplånliga bilder och stämningar från tidigt 40-tal, en tid då många av dem som i dag är villiga att brutalisera den svenska utlänningslagstiftningen inte var födda. Det är tungt och det känns som en tung skam att de mörka krafterna i vårt land har fått en sådan makt och en sådan kraft att en majoritet nu synes vara villig att ge oss en brutalare utlänningslag. Det är tungt att rädslan för det främmande — det okända — är på väg in i denna ljusa kammare. Det är tungt att Sjöbo faktiskt ser ut att vinna — det är svårt, det är Prot. 1988/89:125 svårförståeligt och det är oförsvarligt. 31 maj 1989 Det är tungt att stämningar från min barndom manifesteras i ett betänkande till Sveriges riksdag den ljusa våren 1989. Solidaritet över alla gränser, ansvar, medkänsla; det är bilder — i dag kanske bara myter — som ledande svenska socialdemokrater har givit oss av Sveriges roll i världen. Under den tid då Olof Palme var den som drev politiken i Sverige hade vi anledning att vara stolta — vi kunde oftast rakryggat delta i internationella sammanhang. Visst hade han som solen sina fläckar — Indienordern med alla dessa fälthaubitsar t.ex. Men det fanns en glöd — en känsla för dem som har det svårt i världen. I dag verkar det vara grått, fantasilöst, byråkratiskt. Socialdemokrater! Var är ert sting? Vart har er medkänsla tagit vägen? Vart tog solidariteten vägen? Vilket är ert frändskap med högern och centern? Och vad står det för? Vart har våra grundläggande värderingar försvunnit när en majoritet nu vill sluta Sveriges gränser, när EG-anpassningen firar triumfer, när vi i praktiken tar plats i Festung Europa? Herr talman! Det är svårt att finna de rätta orden i en stund som denna, när vii Sverige står inför beslut om att förmena förföljda, slagna och torterade en fristad i Sverige, ett så outsägligt rikt land. Herr talman! Är det inte förmätet att vi i Sverige, som har varit förskonade från krigets fasor i närmare 200 år, kan tro att vi skall för alltid vara förskonade från förtryckets elände? Om alla länder gjorde det som vi nu står inför att göra — vart skulle då förföljda och plågade svenskar eventuellt en gång kunna ta vägen? Herr talman! För drygt 100 år sedan flydde många Sverige, av ekonomisk nöd; det rörde sig om väldigt mycket folk. I dag ser det ut som om vi inte skulle vilja återgälda den internationella solidariteten genom att mitt i vår rikedom hindra nödlidande från att komma hit. Det är dessutom människor som kommer att berika oss med sina kunskaper och erfarenheter. Inte kan det väl ändå få vara så att Sjöbo trots allt skall stå som vinnare och vi som förlorare i kampen mot ondska och omänsklighet? De som är hårda, vrånga, rädda eller osolidariska skall inte få det sista ordet! Det är inget brott att fly från sitt land. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till de reservationer som Ragnhild Pohanka har ställt sig bakom för miljöpartiet de grönas räkning här i kammaren. Jag hoppas varmt och innerligt att ljuset, värmen och medkänslan skall styra riksdagens beslut i dag. Jag hoppas att det kan bli ett beslut som kännetecknas av humanitet och värdighet, ett beslut som gör Sverige till ett öppet land med internationell solidaritet och internationellt ansvar, ett land som säger nej till de mörka och ondskefulla krafterna, ett land som inte i praktiken definierar en flykting som en brottsling, som i kraft därav utsätts för lagfästa, rättsvidriga handlingar.

Herr talman! Ingvar Carlsson och de andra kamraterna i socialdemokratis nya utianningsiagen. Kattssakernet ocn yttranaerrinet ar demoKrauns HVvsnerv, heter det. Hundraåringen SAP får lov att skärpa sig. Det nu föreliggande förslaget till utlänningslag hör inte hemma i välfärdslandet och demokratins Sverige. Speglar denna lag socialdemokraternas, moderaternas och centerns moral och människosyn blir jag rädd. Jag känner sorg!

Men den här lagen, år 1989, är ännu värre. Nu kommer dessa ”utlänningar” inte ens fram till gränsen! Allt går igen: 1914, 1927, 1937, 1945, 1954, 1980, 1989! Det blir värre och värre för varje år. Det här förslaget verkar ha tillkommit för byråkraterna, administratörerna — inte för de flyende människorna. Detta förslag är ett katastrofalt ingrepp i människornas integritet och i folkrätten. Det är omänskligt, oetiskt, djupt kränkande. DN:s ledarskribent, som i dag talar om ”standardflyktingen”, träffar mitt i prick. Byråkraterna behöver ”standardflyktingen” att mala i sina kvarnar. Flyktingen skall vara anpassad till den svenska modellen. Snart gäller enbart den standardiserade EG-modellen! För att ni skall få möta en flykting skall jag läsa en dikt som en libanes skrev efter ett halvår i Sverige. Han bor i Sollefteå. Dikten är skriven i december 1986.

Det här en etisk fråga. Vågar ni som röstar för inlåsning av flyktingbarn och deras föräldrar, ni som röstar för kroppsvisitation och för att bryta sekretessen inom sjukvård och socialtjänst stå öga mot öga med de drabbade? Vågar ni sedan neka dem vår frihet, vår fred? Vågar ni överlåta till personal på flygoch båtterminaler att ta ansvar för asylprövning av dessa människor? Hans Göran Franck sade i ett tal förra veckan att hans partikamrater skulle rösta efter samvetet. Jag uppmanar alla: Rena era samveten! Rösta med oss miljöpartister, folkpartister och vpk-are! Denna fråga är djupt etisk! Detta förslag till utlänningslag är cyniskt och ett brott mot FN:s konventioner. Alla har rätt att söka asyl i ett land, men kommer de aldrig hit till gränsen, finns ju aldrig den chansen. Herr talman! Jag yrkar bifall till alla de reservationer som miljöpartiet står bakom och yrkar på att punkterna om kroppsvisitation, förvar av barn och av vuxna skall vila med åberopande av 2 kap. 12 och 20 §§ regeringsformen. Västeuropa och Sverige stänger gränserna för de fattiga. Våra gränser borde öppnas, inte bara för västeuropéer och EG-medborgare. Vart har den globala solidariteten tagit vägen? Riksdagsledamöter! Bekänn färg i dag, innan det är för sent, rösta grönt för flyktingarna! Jag vill än en gång upprepa att detta är en samvetsfråga, en etisk fråga. Här gäller det att ta sitt personliga ansvar och följa sitt samvete. Tryck på rätt knapp för en human flyktingpolitik.

Herr talman! Det har varit en lång, intensiv, engagerad och intresseväckande debattdag i den stil som skall utmärka Sveriges riksdag. Det skall vara ett forum för meningsutbyte, för givande och tagande och för debatt, även om en del av det som vi såg i dag på förmiddagen kanske inte vittnade om den respekt för demokratin som är någonting som vi alla i denna kammare skall hålla heligt. Jag har följt debatten mycket noga och beundrat mycket av det som har sagts. Men jag vill gärna, innan vi går till votering, säga ett par saker. Jag reagerar hårt när vissa försöker att monopolisera medmänsklighet. Vi kan ha delade meningar om paragrafer, tekniska problem och juridiska lösningar, men att göra detta till en fråga om att vissa känner medmänsklighet, medan andra står för någonting som i debatten närmast har beskrivits som gränsande till barbari, tycker jag är att föra debatten bort från det som den faktiskt borde handla om. Jag tillhör dem som önskar att vi levde i en värld där vi kunde riva alla murar, alla gränser, alla hinder, där vi alla kunde bosätta oss, leva och verka efter eget val. Men vi är faktiskt eniga om i denna kammare, trots vad som sägs, att vi ännu inte lever i den världen. Därför har vi en reglerad invandring, och vi diskuterar hur reglerna skall se ut. Det förvånar mig litet att man i debatten på sina håll så alldeles uppenbart bortser från de problem som vi har med denna reglerade invandring som vi är överens om, vilket riskerar att diskreditera den invandringsoch flyktingpolitik som Sverige bör föra. Vad jag i det sammanhanget framför allt tänker på är självfallet dokumentlösheten. Det är klart att vi inte kan begära att alla Prot. 1988/89:125 skall ha alla dokument. Om någon, som det hände för något år sedan, med 31 maj 1989 flygplan lyckas ta sig från Sovjetunionen till Gotland, kan vi inte begära att vederbörande har passet med sig. Det gör vi inte heller, varken enligt gammal eller ny lagstiftning. När vi drabbas av den massiva dokumentlöshet som har ägt rum under senare år står vi alla inför ett problem som måste hanteras. Hanterar vi inte det problem som denna massiva och kanske delvis organiserade dokumentlöshet är — jag talar nu inte om enstaka fall — då riskerar vi att förr eller senare hamna i en situation där det inte blir möjligt att föra en flyktingoch invandringspolitik med den breda folkliga förankring som en sådan politik måste ha. Därför hade det nog varit bra om de juridiska betänkligheter som kan finnas mot delar av denna lag hade förts fram under utskottsbehandlingen i stället för att som nu komma som en liten taktisk smygoperation på slutet. Då hade vi kanske kunnat få en dialog till stånd om de problem vilkas lösning vi borde vara överens om. Ser vi inte problemen i politiken kan vi inte heller i det långa loppet upprätthålla denna politik. Det är inte fråga om medmänsklighet eller ej, utan det är fråga om att faktiskt ha modet och förmågan att ta itu med de problem som måste lösas. Debatten i dag har på många sätt varit bra. Jag beklagar dock de inslag där man har försökt monopolisera medmänskligheten. Vi kommer nu, herr talman, av allt att döma hamna i en något egenartad situation med olika yrkanden. Doris Håvik har framställt ytterligare ett yrkande, som nu har distribuerats till kammarens ledamöter. Det är av den karaktären att det nog är nödvändigt att bifalla det. Annars medför det yrkande som tidigare framställts att vi de facto ställs utan en fungerande lagstiftning. Det finns kanske de som anser att de kan ta ansvar för en sådan situation. Vi tillhör inte dem och anser därför att kammaren bör rösta för Doris Håviks senast framställda yrkande.

Herr talman! Vi har nu fått en handling på våra bänkar vars innehåll det faktiskt är svårt att utläsa betydelsen av. Det förekommer hänvisningar till mängder av paragrafer, kapitel och stycken i en lagstiftning som inte alls finns refererad i betänkandet. Jag kan inte ens på mitt bord se vilka paragrafer som det yrkas bifall till.
Sedan debatten har avslutats kommer jag med hänsyn till att Doris Håvik framfört sitt yrkande på ett sent stadium i debatten att ajournera förhandlingarna så att alla ledamöter kan ta del av yrkandet. Jag avser att återuppta förhandlingarna kl. 17.00.

Herr talman! Även om vi får några minuter på oss att hämta lagböcker och be vårt folk i socialförsäkringsutskottet att handleda oss i denna fråga, är det ändå otillständigt att lagstiftning skall få gå till på detta sätt i Sveriges riksdag. 87 Prot. 1988/89:125 Det är klart reglerat hur man skall ta ställning till vilandeförklaringar. Dessutom beslutas vilandeförklaringar av konstitutionsutskottet på uppdrag av riksdagens kammare. Är det meningen att vi här och nu skall fatta beslut om nya lagparagrafer, innan KU har beslutat om vilandeförklaringar av de övriga paragraferna? Jag tycker inte att det skall gå till på det sättet i Sveriges riksdag, varför jag yrkar att dessa paragrafer hänskjuts till utskott. Det är det normala arbetssättet i riksdagen. Detta är således inget inlägg i sakfrågan, utan det handlar helt och hållet om riksdagens arbetsformer och vårt sätt att arbeta.

Herr talman! Vi måste ha en fungerande lagstiftning. Landet måste styras med någorlunda klara lagar. Vi har nu hamnat i en situation, där man har yrkat att vissa paragrafer skall förklaras vara vilande. Detta måste få konsekvenser för lagstiftningen i övrigt. Det måste vara någon ordning, och för att denna ordning nu skall kunna återställas och för att man skall få möjlighet att tänka över konsekvenserna av att uppskjuta delar av detta, yrkar jag att ärendet — icke bara Doris Håviks yrkande, som var ett försök att skapa ordning i det hela — i dess helhet återförvisas till socialförsäkringsutskottet.

Herr talman! Jag framställde mitt yrkande just för att bringa klarhet och för att vi inte skulle leva laglöst under den tid då vissa lagparagrafer skulle vara vilande. Men för att det inte skall råda någon oklarhet — det uppstod tydligen förvirring, eftersom vi behöver denna lag under den tid som ärendet prövas och vissa paragrafer är vilande — motsätter jag mig inte att vi återförvisar hela ärendet till socialförsäkringsutskottet för förnyad behandling. Samtidigt kallar jag ledamöterna i socialförsäkringsutskottet till sammanträde i morgon bitti kl. 07.00. Vi skulle ha kunnat driva ärendet till votering, och för detta hade det krävts två tredjedels majoritet, vilket nog hade kunnat uppnås. Men vi vill ta hänsyn till att det är flera som vill ha mera tid på sig för att inse att vi behöver lag även under tiden vissa paragrafer är vilande.

Herr talman! Som framgått av de tidigare talarnas inlägg, finns det anledning att återremittera hela betänkandet till socialförsäkringsutskottet. Vi skall med glädje ta oss an detta arbete kl. 07.00 i morgon bitti. Jag yrkar härmed att betänkandet återförvisas.

Herr talman! Först vill jag säga att vi stöder återremissyrkandet. I andra hand vill jag framställa ett yrkande under förutsättning att återremissyrkandet inte går igenom. För det fall att yrkandet om återförvisning inte bifalls yrkar vi med åberopande av 2 kap. 12 och 20 §§ regeringsformen att det yrkande som Doris Håvik framställt under överläggningen skall vila såvitt avser övergångsbestämmelser enligt följande.

Tack, herr talman.

Herr talman! Från folkpartiets sida har vi inget att erinra mot de föreslagna ändringarna i vattenlagen vad gäller dammsäkerhet, översvämningar och beredskapsplanering. Men den proposition vi nu diskuterar innehåller också annat. Vi har reserverat oss på en del punkter som berörs i propositionen. Den första gäller s.k. minikraftverk. Här har vi redan tidigare från folkpartiets sida konstaterat att regeringens attityd till den typen av frågor, de ingrepp i känsliga naturmiljöer som byggande av minikraftverk ofta innebär, har varit ganska nonchalant och ointresserad. Dessa debatter har förts i kammaren förut. I höstas hade vi en omgång. Där påminde jag om ett fall, som på ett ganska slagkraftigt sätt visar vad de nuvarande bestämmelserna kan innebära. Det gäller Båtforsen i nedre Dalälvsområdet, där det höll på att bli en rejäl miljöskandal på grund av bestämmelserna i den nuvarande vattenlagen för hur man hanterar denna typ av konflikter. Situationen är den att naturvårdsverket och länsstyrelsen i dag saknar ställning som egen part i vattenmål. Deras talan skall föras av kammarkollegiet. Man kan ju tycka att kammarkollegiet skall göra detta. I fallet Båtforsen lade kammarkollegiet på eget bevåg ned sin talan i fråga om naturvården. — Prot. 1988/89:125 Man hörde inte ens efter vad naturvårdsverket och länsstyrelsen tyckte. 31 maj 1989 Resultatet höll på att bli en exploatering av ett mycket känsligt och unikt naturområde. De som såg ett TV-program för några dagar sedan kanske kommer ihåg att just nedre Dalälvsområdet skildrades ganska utförligt som det unika naturområde det är i Sverige, med många arter och naturtyper som inte finns på så många andra håll. Kammarkollegiet — kanske vis av skadan — har vid några senare tillfällen, bl.a. när det gäller Emån, agerat bättre. Det är ändå uppenbart att det behövs en lagändring på denna punkt, så att naturvårdsintressena får en starkare ställning vid behandlingen av projekt såsom minikraftverk. Det hade regeringen också kunnat föreslå i denna proposition. I stället gör man som vanligt, man slarvar sig förbi hela ämnet. Man säger rent av emot sig själv på olika ställen i den text som vi har fått ta del av. Man kan t.ex. slå upp s. 19i propositionen. Där refereras länsstyrelsernas redovisningar av mindre vattenkraftsprojekt som har aktualiserats: ”I relativt hög grad har bedömningar avseende konflikter med motstående intressen inte gjorts.” Med motstående intressen avses naturvårdsintressen.

På s. 20 finner man därtill att de slutsatser som på s. 19 var ”relativt osäkra” bara några rader längre fram har förvandlats till underlag för statsrådet att påstå att nuvarande vattenlagstiftning och naturresurslagstiftning ger tillräckliga möjligheter att förhindra utbyggnader som påtagligt skadar motstående intressen. Med motstående intressen menas här också naturvårdsintressena. Läsarens förtroende för regeringens förmåga till logiskt sammanhängande argumentering borde redan vid det här laget vara ganska måttligt. Det blir inte större när man sedan slår upp länsstyrelsernas yttranden, litet längre fram i propositionen, och finner att den länsstyrelse, länsstyrelsen i Örebro, som har gjort den i särklass mest utförliga bedömningen, skriver något helt annat än vad som förespeglas i regeringens referat. Länsstyrelsen i Örebro län skriver nämligen: ”Över huvud taget är länsstyrelsens erfarenhet att den allmänt accepterade naturvårdshänsynen som nu också finns inskriven i vattenlagen har mycket svårt att vinna gehör inom vattendomstolarnas beslutsområden.” Det är alltså raka motsatsen till den slutsats regeringen anser sig kunna dra av samma källmaterial. Men det är samma slutsats folkpartiet drar och som vi länge har hävdat. Argumenten för en ändring, så att naturvårdens ställning i vattenmål avsevärt stärks, kvarstår alltså och framstår väl snarast som starkare än någonsin. Men regeringen vill inte. Jag kan påminna mig att socialdemokraterna i utskottet i höstas sade att ett av skälen till att mån inte ville stödja folkpartiets förslag på denna punkt var att regeringen arbetade med frågan och skulle komma med en proposition, som säkert skulle innehålla just de utmärkta förslag vi efterlyste. Nu har vi en proposition. Det är den jag just 91 harläst en bit ur. Det är den vi debatterar. Här finns alltså inte de förslag som vi fick höra att de nog skulle komma. Vad krävs egentligen för att socialdemokraterna skall finna att ett klart beslut här i riksdagen är nödvändigt för att någonting skall hända i denna fråga? Och vad gör centerpartiet, nu liksom i höstas, i detta rödblå sällskap? Detta är en typ av frågor där jag trodde att folkpartiet skulle få sällskap av centern, men det har vi inte fått. Det är tråkigt. I samband med detta vill jag också klargöra att folkpartiet står bakom reservation nr 4. Vi skulle ha markerat det i utskottet. Genom en olyckshändelse blev inte det gjort. Samma linje har vi markerat i bostadsutskottet. Den skall gälla även i jordbruksutskottet. Det är konsekvent med vår linje i övrigt. Jag kommer att yrka bifall även till den reservationen, som nu står som enbart en miljöpartireservation. Det finns även en del andra frågor i betänkandet. Jag skall avsluta med att säga några ord om den fråga som gäller saltvatteninträngning i grundvattnet. Detta kan verka vara en liten fråga. Det var också många som trodde det länge. Men man har börjat undersöka detta fenomen på olika håll, bl.a. i Norrtälje kommun ganska nyligen. Man har då funnit att detta är en betydligt större fråga, ett större problem än vad man tidigare har trott. Vad man kan förstå från mätningarna i Norrtälje, och det är säkert likadant på andra håll, är en av orsakerna till att problemet växer det ökande fritidsboendet och det faktum att allt fler bor allt längre under året i sina fritidshus, t.o.m. året runt. Det som händer är enkelt uttryckt att man pumpar upp mer och mer sötvatten ur grundvattnet i dessa kustnära områden som det här gäller. Och pumpar man upp för mycket blir det tryckförändringar, och saltvattnet tränger lätt in i sötvattenreservoarerna. Efter en tid kan man få ett grundvatten som inte längre är tjänligt för normal användning. Allvarligast av allt är kanske att detta är en förändring som det kan ta oerhört lång tid, hundratals år, kanske ännu längre tid, att komma till rätta med, innan man återigen får ett normalt och rimligt vattenförhållande. Förändringen kan på vissa håll vara helt oåterkallelig. Det är möjligt, med lagstiftningens hjälp, att göra något åt denna situation. Olika möjligheter har diskuterats i utredningar med anledning av detta. Man skulle kunna införa en möjlighet att utse känsliga kustområden till vattenskyddsområden. Man skulle kunna ge länsstyrelserna rätt att ompröva rätten att ta upp en vattentäkt. Man skulle kunna införa en bestämmelse i planoch bygglagen om restriktioner i rätten att anlägga vattentäkt i känsliga områden. Jag vill inte ta ställning till något av dessa förslag i detta sammanhang, och det görs inte heller i vår reservation. Men vad vi föreslår och kräver är att frågan skall studeras och förhoppningsvis så småningom leda till att enighet kan nås om rätt typ av åtgärd. Det är dags att sätta i gång med detta arbete. Några partier delar vår uppfattning, men några gör det inte. De som inte delar vår uppfattning är socialdemokraterna och moderaterna. Jag måste ställa en fråga. Vilken stor ideologisk princip är det som gör att moderater och socialdemokrater inte kan ansluta sig till ett, enligt min uppfattning, självklart yrkande om att man skall börja ägna seriös uppmärksamhet åt detta växande problem? Vänder sig moderater och socialdemokrater bara reflexmässigt mot allt som förefaller att vara alltför miljötillvänt eller finns det någon annan stor princip bakom detta? Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 4, 5, 6 och 10. Prot. 1988/89:125 Reservätionerna 5, 6 och 10 står folkpartiet bakom redan i betänkandet, men 31 maj 1989 reservation 4 är en miljöpartimotion som vi i folkpartiet stöder. vässa do fins Äkerhelst

Herr talman! I detta betänkande behandlas utredningen och propositionen Og om åtgärder mot översvämningar och frågan om bättre säkerhet i våra dammar. Översvämningar är ett bekymmer på många sätt. De får stora ekonomiska konsekvenser för enskilda människor och inte minst för kommuner. De kommuner som ligger i drabbade områden får ganska dryga kostnader för att reparera de skador som översvämningarna leder till. När dessa översvämningar återkommer år efter år blir de ett stort bekymmer. Det är anledningen till att denna fråga har utretts och att förslag nu har lagts fram. Förslag har inte lagts fram i fråga om allt som utredningen hade uppe till diskussion. Det är detta som vi i centern vänder oss emot. Det finns olika orsaker till översvämningar i de reglerade vattendragen och ide oreglerade vattendragen. När det gäller de reglerade vattendragen är det framför allt vattenlagen som måste ändras, så att de som sköter regleringen av vattnet och har fallrätterna ser till att det finns plats i dammarna inför de tider då man erfarenhetsmässigt vet att det blir mycket vatten. En del av bekymret i dag beror just på att dammarna hålls för fulla inför vårflod och eventuella höstfloder. Då rinner vattnet rakt igenom, och dammarna blir inte någon buffert mot översvämningarna. I de oreglerade vattendragen är bekymret ett annat. Där gäller det att få vattnet att rinna undan i tillräckligt snabb takt. I alla tider har hällfåran eller fåran där vattnet rinner rensats så att vattnet kommer undan, eftersom vi ju vet vad som händer när det kommer ganska mycket vatten. Det rasar då litet här och litet där, och träd kan ramla. Det behöver alltså ske en rensning för att vattnet skall kunna komma undan. I annat fall blir det stora översvämningar så som har varit fallet under senare tid. Man är naturligtvis även beroende av vad som händer runt omkring i upptagningsområdet, hur fort vattnet rinner ner till älvfåran. Då kommer skogsbruksmetoderna ini bilden. Det har i utredningen visserligen sagts att man inte har kunnat se att skogsbruksmetoderna har någon betydelse, men jag anser att det vore konstigt om de inte hade någon betydelse. Det är ju alldeles klart att när man dikar ur våtmarker vid hyggesplöjning och annat för att dränera marken måste detta påverka. Nu är det möjligt att man kan göra så ändå, men man bör åtminstone veta vad det är man gör. Denna fråga hade vi uppe för en tid sedan med anledning av ett annat betänkande. Till detta betänkande hade vi fogat en reservation om att miljökonsekvensbeskrivningar skall göras för skogsbruksmetoder innan de får användas i stor utsträckning. Nu har vi inte reserverat oss i detta betänkande. Men i ett särskilt yttrande har vi i centern tillsammans med folkpartiet och miljöpartiet framfört detta krav. Framför allt är det viktigt att det skapas ekonomiska förutsättningar för kommuner och andra att vidta åtgärder. Utredningen föreslog att det skulle satsas 10 milj.kr. nu och några år framöver. I förslaget har regeringen tagit 25 milj.kr. av den kommunala skatteutjämningen, vilket naturligtvis är bra. 93 Men centern anser att de pengar som är avsedda för den kommunala skatteutjämningen bör användas till andra åtgärder än denna. Nu naggas ju dessa pengar i kanten. Viicentern har i reservation 2 föreslagit att 10 milj.kr. under nästa budgetår skall avsättas till åtgärder mot översvämningar. Vi vill dessutom ge regeringen i uppdrag att göra upp en plan för de närmaste sju åren för hur dessa frågor skall hanteras och hur mycket pengar som skall tilldelas för dessa åtgärder. Jag yrkar bifall till reservation 2, eftersom jag tror att det är mycket viktigt att kommunerna vet att de får detta ekonomiska stöd från staten. Jag vill även ta upp vattendomstolarnas sammansättning. Vi anser att dessa domstolar bör ha en bättre miljökunskap. Det är ganska viktigt att de har sådan kunskap. Utskottsmajoriteten säger att domstolarna har möjlighet att skaffa sig denna kunskap när de behöver den. Men egentligen berör alla ärenden i vattendomstolen frågor som handlar om miljön och naturen. Därför är det rimligt att denna kompetens finns i vattendomstolarna när alla ärenden behandlas. Därför yrkar jag bifall till reservation 6. I reservation 10 tas saltvatteninträngning i grundvattnet upp. Denna reservation har Håkan Holmberg redogjort för, och därför skall inte jag göra det. Det är emellertid en viktig fråga, och man bör ta ställning till hur denna fråga skall hanteras, så att sötvattenreservoarerna framför allt på öar inte drabbas på ett sådant sätt att de inte orkar stå emot trycket från saltvattnet runt omkring. Om denna förändring sker, blir skadorna förmodligen av den omfattningen att man inte klarar av att reparera dem på mycket lång tid, kanske aldrig. Därför anser vi att det är viktigt att denna hantering ses över. Användningen av färskvatten ökar ständigt, och man måste se till att färskvattnet räcker också i framtiden. I reservation 12 har centern tagit upp energibeskattningen. Detta är emellertid inte en fråga som jordbruksutskottet skall behandla. Därför har jordbruksutskottet inte sakbehandlat frågan. Centern har därför bara begärt förslag från regeringen om att de första 500 000 kWh el som produceras i de små kraftverken skall skattebefrias. Jag skall inte närmare gå in på detta nu, eftersom utskottet inte har sakbehandlat denna fråga. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till de reservationer som centern står bakom i detta betänkande.

Herr talman! Jordbruksutskottets betänkande 22, som vi nu behandlar, tar sin utgångspunkt dels i regeringens proposition om dammsäkerhet och vissa vattenkraftsfrågor, dels i motioner från allmänna motionstiden kring vattenrättsliga frågor. I Sverige finns ungefär 10 000 dammar av skiftande storlek och ålder. Av dem är 140 s.k. höga dammar, alltså över 15 meter. Vi har i Sverige varit förskonade från omfattande katastrofala dammolyckor. Utomlands har stora katastrofer inträffat, där många människor har fått sätta livet till och där stora områden har ödelagts. Det är enorma krafter som vi tar på vårt ansvar att reglera då vi av olika skäl anlägger dammar. Propositionen innehåller förslag ägnade att öka säkerheten vid dammar: dels föreslås ändringar i vattenlagen, i lagen om införande av vattenlagen och i planoch bygglagen, dels påpekas vikten avatt Prot. 1988/89:125 arbetet med damminventeringar och dammregister fortgår och fullföljs. 31 maj 1989 Dammsäkerhetsnämnden förutsätts få förstärkt kompetens när det gäller R fr Vissa dammsäkerhets hydrologi och räddningstjänst. Den förutsätts också i hög grad bistå = ö ö dT år RE och vattenkraftsfrågor, länsstyrelserna i deras tillsynsarbete. Det sägs också att när den länsvisa ÖR inventeringen av dammar avslutats kan behovet av insatser från samhällets sida när det gäller små dammar bedömas. Jag utgår från att en sådan bedömning, med eventuella förslag, kommer att redovisas efter inventeringen. I propositionen tas också upp behovet av nära samarbete mellan myndigheter som har tillsynsansvar. Det nämns att allmänna råd behöver utarbetas. I betänkandet berörs översvämningar och deras orsaker. Det sägs både i betänkandet och i propositionen att översvämningar mycket väl kan vara ett led i de naturliga processerna och t.o.m. vara nödvändiga för vissa arters liv. Så är t.ex. tidvis översvämmade strandängar en förutsättning för många vadarfåglars existens. Ändå tycker jag att man kunde ha lagt större vikt vid behovet av forskning kring sambandet mellan skogsbruksmetoder och översvämningar. Detta är frågor som diskuteras alltmer. Det är ju numera accepterat när det gäller länder i tredje världen att skogsbruket, jordbruket och nedhuggning av skog i energisyfte har den allra största betydelse för vattenbalansen i många områden och att såväl torka som översvämningar har ett tydligt samband med skogsavverkning och det sätt som den bedrivs på. Varför skulle dessa grundläggande fakta inte gälla även i vårt land? Den forskning man hänvisar till i propositionen är inte särskilt omfattande. Det är dels en litteraturstudie, dels en undersökning av några mindre områden i Hälsingland och Dalarna. Det är uppenbart att det behövs mer forskning på detta område. Därmed inte sagt att slutsatsen är given, nämligen att de metoder som skogsbruket bedrivs med i vårt land är orsaken till de ökade översvämningar som vi har upplevt under senare år. Här finns en lång rad orsaker som spelar in, t.ex. att vi har haft högre nederbörd under 80-talet än tidigare. Det är viktigt att sambandet mellan skogsbruk och översvämningar belyses. Det är en forskning som behöver bedrivas på många olika håll och med många olika huvudmän — statens lantbruksuniversitet, skogsoch jordbrukets forskningsråd och skogsindustrin själv, för att nämna några. Självfallet är också SMHI viktigt i sammanhanget. Vi har från vår sida ingenting att invända mot att man återkommer till denna fråga i samband med forskningspolitiska propositionen som väntas våren 1990. Vi tycker att det är lämpligt att i det sammanhanget diskutera det förslag till eventuell professur i hydrologi som tagits upp i motioner med anledning av propositionen. Vi har inte funnit det lämpligt att i det här sammanhanget dra långtgående konsekvenser för skogsbrukets del av ett eventuellt samband mellan skogsbruksmetoder och översvämningar. Det är en mycket omfattande fråga som hör hemma i en diskussion om den övergripande skogspolitiken. I propositionen berörs behovet att utbyggd prognosoch varningstjänst. SMHI har utarbetat ett förslag till en sådan utbyggd funktion. I dag bedriver SMHI, med mycket begränsade resurser, sådan verksamhet. Med en bättre utvecklad verksamhet hade man tidigare och bättre kunnat förbereda sig, 95 t.ex. hösten 1985, då kombinationen hög nederbörd, fyllda magasin och fuktmättade marker ledde till omfattande översvämningar med stora skador som följd. Tyvärr är propositionens förslag på den här punkten inte ett klart och tydligt ställningstagande utan ett uppdrag till fortsatt utredning. Varför? Saken är ju utredd, det finns ett konkret förslag, nämligen att det vid varje större vattendrag byggs upp en älvcentral, där datainsamling från automatiska mätstationer görs och där man också har en beredskapsplan. I utbyggda älvar skall kraftföretagen bekosta denna verksamhet. De har i princip också stött förslaget, så det borde inte möta hinder att besluta om eller åtminstone sätta en bortre tidsgräns för när dessa älvcentraler skall vara utbyggda. För outbyggda älvar föreslås att staten tar det ekonomiska ansvaret och att uppdraget ges till SMHI. År 1987 beräknades kostnaderna till 3 miljoner per år. Med tanke på de oerhörda värden det handlar om och med tanke på att människors säkerhet kan stå på spel med den otillräckliga prognosoch varningstjänst som vi nu har, borde arbetet med älvcentralerna forceras så att de kom till stånd med det snaraste. Därmed yrkar jag bifall till reservation nr 3 I propositionen lämnas en redogörelse när det gäller utbyggnaden av vattenkraft. Både i propositionen och i utskottets betänkande speglas att synen på utbyggnaden av vattenkraften har ändrats. Å ena sidan framhålls att utbyggnaden av vattenkraft ger ett nödvändigt energitillskott, och det är sant. Å andra sidan betonas att energitillskottet särskilt när det gäller de mindre projekten kan vara litet i förhållande till den skada på naturen som utbyggnaden medför. Insikten om att de negativa effekterna av även mycket små vattenkraftsprojekt kan vara stora är tyvärr ganska ny. Därför är inte tillräcklig hänsyn tagen till detta i lagstiftning och i hantering av sådana här projekt. Regeringen redovisar i propositionen en inventering som länsstyrelserna har gjort över tänkbara mindre vattenkraftsprojekt. Avsikten med inventeringen var att konflikterna skulle redovisas, konflikter som kan finnas mellan utbyggnadsprojektet och naturvårdsintressen. I propositionen sägs att i relativt hög grad har bedömningar avseende konflikter med motstående intressen inte gjorts. Ändå dras slutsatsen att de flesta projekt kan genomföras utan allvarliga konflikter. Det speglar en litet nonchalant inställning till naturvårdens betydelse i sammanhanget. Det finns en lång rad exempel på bristande hänsyn till naturvårdsintressen vid handläggningen av sådana projekt. Miljövårdsintressen måste därför ges en starkare ställning. Jag yrkar bifall till reservation nr 5. Att miljövårdsintressen måste ges en starkare ställning får konsekvenser också för vattendomstolarnas sammansättning. Deras kompetens när det gäller ekologiska spörsmål och miljövård behöver förstärkas. Även förändringar i vattenlagen behövs. I reservation 7 yrkar vi att vattenlagens 3 kap. 4 § ändras så att miljövårdsintressena stärks. Därmed yrkar jag bifall till reservationerna 6 och 7. Vilever i en marknadsekonomi, där alltmer tenderar att bli varor som skall köpas och säljas. Värdet av en fiskeupplevelse är ännu icke en sådan vara som kan värderas i pengar. Tyvärr innebär det också att inte tillräcklig hänsyn tas till värdet av fiskeupplevelser när man bedömer ersättning för Prot. 1988/89:125 skada. Vi anser att värdet av fiskeupplevelser är mycket stort och att mycket 31 maj 1989 större hänsyn måste tas härtill. Det måste få som konsekvens att vattenlagens regler ändras så att även s.k. ideell skada kan ersättas och så att mer resurser satsas på fiskevårdande insatser. Jag yrkar bifall till reservation 9. I detta betänkande behandlas också fristående motioner från den allmänna motionstiden. Vpk har där en motion, som tar upp ett allvarligt problem i skärgårdskommuner men också på andra håll. Det gäller saltvatteninträngning i grundvattnet. Framför allt den kraftigt ökade fritidsbebyggelsen och rättigheten att utnyttja det vatten som finns på tomten har lett till ett för stort uttag av färskvatten och en för stor belastning på de grundvattenreservoarer som finns och som fylls på i samband med nederbörd. Det här kan få den allvarliga konsekvensen att saltvatten tränger in och förstör vattenreservoarerna. Sådana skador blir omöjliga att reparera. Vi anser att det måste till restriktioner när det gäller användandet av färskvatten. Det kan inte överlämnas till den enskilde att med utgångspunkt i sina egna behov anlägga vattentäkt och ta ut vatten, utan för att detta skall få ske måste hänsyn tas till de gemensamma intressena på en ö. Den metod som vi förespråkar — vi tror att detta i praktiken är den bästa metoden och att det över huvud taget är den enda metod som är möjlig att tillämpa i de områden där problem av nämnda slag finns — är införandet av tillståndsplikt för grundvattentäkt. Jag yrkar bifall till reservation 11, där frågan om tillståndsplikt för grundvattentäkt tas upp. Jag yrkar också bifall till reservation 10, som även denna handlar om problemet med saltvatteninträngning. Också här framhålls vikten av att samhället tar upp denna fråga och försöker komma fram till rimliga lösningar. Med detta, herr talman, yrkar jag för tydlighetens skull bifall till samtliga de reservationer i detta betänkande som vpk står bakom.

Herr talman! Det känns litet svårt att byta ämne när vi tidigare under dagen haft en sådan engagerande diskussion om flyktingpolitiken, men jag får försöka trots allt. Det betänkande vi nu behandlar rör dels vissa dammsäkerhetsfrågor, dels vissa vattenkraftsfrågor. Tyvärr har behandlingen av dessa frågor blivit splittrad mellan två olika utskott. Bostadsutskottet har behandlat en del av 9” dessa ärenden, medan vi i jordbruksutskottet har behandlat andra delar. Vi borde egentligen haft en gemensam debatt i dessa frågor. Vi har ju nyss haft en stor gemensam debatt i denna kammare. När det gäller vattenkraftsfrågorna och naturvården kan man konstatera att det finns en gruppering bestående av vpk, folkpartiet och miljöpartiet som står för ungefär samma linje. Det är alltså folkpartiet som den här gången ingår i den gröna fronten och inte centerpartiet, vilket brukar vara fallet i många andra debatter. Jag vill först och främst säga att miljöpartiet anser att regeringens förslag till förbättringar är bra i den del det berör dammsäkerheten. Förslaget visar faktiskt också på ett visst naturvårdsintresse. Det står nämligen i propositionen att översvämningar är viktiga också för naturvården och för ett rikt biologiskt liv längs vattendrag och stränder. Det är ju mycket bra, men där slutar regeringens naturvårdsintresse. När man kommer in på den andra delen av propositionen, som handlar om vattenkraftsfrågor, finner man att den är helt exploateringsinriktad. Regeringen vill satsa stort på en utbyggnad av minikraftverk, trots att regeringen egentligen själv i propositionen erkänner att kunskapsunderlaget är bristfälligt. Det har inte gjorts riktiga inventeringar av hur stora skador en sådan utbyggnad kan innebära i naturvårdshänseende. Sannolikt medför de flesta nyanläggningar, och även byggande av nya stationer vid befintliga dammar, mycket svåra skador i naturen, medan det i och för sig är litet att vinna på effektivisering och renovering av gamla anläggningar. Jag vill nämna något om miljöpartiets första reservation till detta betänkande, nämligen reservation 1 om skogsbruksmetoderna. Regeringen har i propositionen sagt att vi i dag vet för litet om huruvida skogsbruksmetoderna över huvud taget har någon betydelse för fortsatta översvämningar. Vi i miljöpartiet menar att eftersom dagens skogsbruksmetoder med stora kalhyggen och dikningar ökar vattenflödet, är det mycket sannolikt att den typen av skogsbruksmetoder kanske inte direkt orsakar stora översvämningar, men att de förvärrar dessa. Vi i miljöpartiet tycker att utskottet skulle ha erkänt detta i sin skrivning. Dessa skogsbruksmetoder är dessutom negativa av andra orsaker, exempelvis för naturvården när det gäller utdikning av våtmarker och för miljön genom urlakning och förluster av växtnäring. Miljöpartiet anser att vi egentligen skulle behöva veta mycket mer om detta. Sverige är ett skogsland, och skogen är mycket viktig. Trots detta har vi inte ens en professur i skogshydrologi. Vi satsar inte tillräckligt på att utvidga dessa kunskaper och gå vidare i forskningen fastän Sverige är ett sådant utpräglat skogsland, och det tycker miljöpartiet är mycket märkligt. Det verkar trots allt som om utskottet tänt litet grand på vår idé om att inrätta en speciell professur i detta ämne, eftersom skrivningen i utskottsbetänkandet är rätt positiv. Detta kan kanske vara något för regeringen att ta till sig inför den forskningspolitiska proposition som skall komma år 1990. När jag hörde Lennart Brunanders anförande fick jag för mig att centern egentligen instämmer i mycket av det vi i miljöpartiet sagt om skogsbruksmetoderna. Han nämnde att centerpartiet i stället har avgivit ett särskilt yttrande. Men det särskilda yttrandet innehåller ju bara ett krav på miljökonsekvensbeskrivningar. Det är däremot inget uttalande om skogsbruksmetodernas betydelse. Jag har därför svårt att förstå varför centern inte stöder vår reservation, eftersom vi verkar ha samma åsikt i detta fall — åtminstone om man skall gå efter det jag hörde Lennart Brunander säga tidigare här i debatten. En annan fråga som har varit uppe här i debatten är den om älvcentraler. Annika Åhnberg undrade varför vi skulle vänta, när frågan redan var utredd. Miljöpartiet har precis samma inställning, och miljöpartiet har tillsammans med vpk reserverat sig för detta. Varken i propositionen eller i utskottsbetänkandet finns någon förklaring till varför man skall vänta med att inrätta älvcentraler. Jag skulle gärna vilja veta litet mer om detta från de partier som utgör utskottsmajoriteten. Varför inte satsa direkt på inrättande av älvcentraler? Den här frågan är redan utredd av SMHI och dammsäkerhetsutredningen. Roy Ottosson kommer när det gäller de hydrologiska frågorna att utveckla detta ytterligare, eftersom en del av dessa frågor tidigare varit uppe till behandling i trafikutskottet. Jag vill också nämna något om reservation 5. Vi har faktiskt nyligen debatterat denna fråga i samband med debatten om naturresurslagen, som behandlades i ett betänkande från bostadsutskottet, men det var då fråga om ett par folkpartiyrkanden. Vi i miljöpartiet är glada över att folkpartiet nu ställer upp bakom miljöpartiets reservationer i dessa frågor, eftersom vi faktiskt tycker lika. Det skulle också vara konstigt om folkpartiet tycker en sak en vecka och en annan sak en annan vecka. Vi i miljöpartiet är tacksamma för stödet, eftersom det här gäller två mycket viktiga frågor. Den ena frågan gäller hur mycket ytterligare vattenkraft vi tror oss kunna bygga ut. Vi reservanter står gemensamt för den linjen att man kan åstadkomma en del genom effektiviseringar, men inte så mycket mer. Det är mycket viktigt att riksdagen gör ett uttalande om detta. Den andra frågan tas upp i propositionen, där det framhålls att statens energiverk påverkar länsstyrelserna när det gäller att bilda interimistiska naturreservat, dvs. att ett statligt verk går in och försöker öka exploateringen i kommande naturreservat. Vi miljöpartister anser inte att detta skall tillhöra statens energiverks verksamhetsområde. Reservation nr 6 handlar om vattendomstolarnas sammansättning. Enligt vattenlagen är inte vattendomstolen garanterad ekologisk-biologisk kompetens. Man är garanterad teknisk kompetens, men inte ekologisk-biologisk kompetens. Det vill de flesta av riksdagens partier ändra på, dock inte moderata samlingspartiet och socialdemokraterna. Vi har här återigen en miljöfråga i vilken socialdemokraterna bara har fått stöd från ett enda parti, nämligen moderata samlingspartiet. Moderata samlingspartiet framstår allt tydligare som ett stödparti åt socialdemokraterna i miljöfrågor. Jag skulle vilja fråga moderaterna i denna kammare: Varför tycker inte ni att vattendomstolarna skall garanteras ekologisk-biologisk kompetens? Vi i miljöpartiet har också tagit upp en annan viktig i fråga i vår partimotion, nämligen den samhällsekonomiska tillåtlighetsprövningen. Tanken med den nya vattenlag som började gälla den 1 januari 1984 var att olika allmänna intressen, t.ex. naturvårdsintresset och miljöintresset, skulle beaktas mycket mer än vad som gjorts tidigare. Det hade tidigare funnits en helt exploateringsinriktad vattenlag från 1918. I och med den nya lagen skulle det ske en förändring. Men det verkar egentligen som om man mest tittat i backspegeln när man skrivit den nya lagen, eftersom förändringarna i praktiken inte blivit så stora. I 3 kap. 4 § vattenlagen sägs följande: ”Ett vattenföretag får komma till stånd endast om fördelarna från allmän och enskild synpunkt av företaget överväger kostnaderna samt skadorna och olägenheterna av det.” Men hur har det blivit i praktiken? Man kan t.ex. ta fallet Ammerån. I vattendomstolens yttrande till regeringen har man bara tagit med sådana intressen som direkt kan mätas i pengar. Då tycker jag att riksdagen har en mycket viktig funktion att fylla genom att följa upp hur de lagar som stiftas här behandlas i praktiken. Nu har tydligen inte miljöintressena fått någon ökad tyngd. Därför vill vi — och på den här punkten har vi även fått stöd från vpk — göra en ändring så att det uttryckligt sägs att även andra skador än de som direkt kan mätas i pengar skulle räknas in. Vi har också frågan om saltvatteninträngning i grundvattnet. Här är det folkpartiet och vpk som har tagit upp en mycket viktig fråga. Saltvatten i grundvattnet har nämligen blivit ett allt värre problem i skärgårdsområdena. Jag tycker att det är synd att inte hela utskottet har kunnat följa en sådan här sakligt motiverad linje, att vi skall se över lagstiftningen för att lösa detta problem. Det finns inget bra sätt att med dagens lagstiftning lösa detta. Utskottsmajoriteten hänvisar till PBL och säger att problemen kan lösas genom att dess bestämmelser tillämpas. Men PBL kan man bara använda för att planera nybebyggelse på det här sättet. Vad händer när befintlig bebyggelse ökar sin vattenförbrukning? Det kan göras på många olika sätt. De boende kan t.ex. börja bevattna sina trädgårdar mer. Vattentoaletter kan sättas in. Det finns många sätt att öka vattenförbrukningen på. Det kommer man inte åt med PBL. Tyvärr har moderaterna återigen ställt upp på socialdemokraternas linje, så att det inte blir någon förändring. Det har också smugit sig in litet skattepolitik i detta betänkande, genom centerns försorg. De har sagt att små vattenkraftverk skall skattebefrias. Jag frågar mig varför. De små vattenkraftverken kan ofta orsaka en större skada på naturen, i förhållande till den mängd energi som utvinns, än stora vattenkraftverk gör. Vad finns det då för anledning att skattebefria just de små vattenkraftverken? Jag tycker att centern tidigare i skatteutskottet har haft en konstig inställning även när det gäller vindkraften. Centern vill nämligen skattebefria de små vindkraftverken, men inte de stora. Det kan inte vi alls förstå, för vi tycker att all vindkraft skall vara skattebefriad. Det är just de stora vindkraftverken vi verkligen behöver utveckla. De små vindkraftverken är redan i dag lönsamma. Varför skall stora vindkraftverk och inte små beläggas med skatt? Det är helt obegripligt. Lika obegripligt är det att små vattenkraftverk inte skall skattebeläggas men däremot stora. Vi vill alltså ha skatt på all vattenkraft men ingen skatt på vindkraft över huvud taget. Nu hör inte skattepolitik riktigt till detta utskottsområde, men jag var tvungen att beröra detta, eftersom centern har tagit upp frågan i samband med detta betänkande. Till sist vill jag bara yrka bifall till samtliga reservationer där miljöpartiet finns med.

Herr talman! När det gäller sambandet mellan skogsbruket och översvämningar samt andra miljöproblem som berörs i propositionen sägs i denna att inget samband har kunnat visas trots att kompletterande undersökningar har gjorts. Vad jag sade i mitt inlägg var att de kompletterande undersökningar man gjort i detta sammanhang är ett ganska tunt underlag. Det handlar dels om en litteraturstudie, dels om en undersökning av några mindre områden i Hälsingland och Dalarna. Även om det i detta sammanhang inte finns anledning att fatta långtgående beslut när det gäller forskningen, kunde man ändå i propositionen ha anvisat detta som ett viktigt område för den kommande forskningspropositionen. Det är ju utan tvivel ett viktigt område, 103 där det finns ett stort behov av forskning och — som Åsa Domeij framhöll — inte bara när det gäller översvämningar utan över huvud taget i fråga om transporten av miljögifter och läckaget av näringsämnen till vatten och hav. Möjligen är det så att det faktum att remissinstanserna har varit oense om var ansvaret skall ligga gör att man i propositionen endast säger att det eventuella behovet av forskning skall utredas ytterligare. Men det är så att här finns tillräckliga behov för att det skall räcka för alla intresserade huvudmän för olika forskningsområden; det finns uppgifter för dem alla. När det gäller älvcentralerna är det uppdrag som ges i propositionen väldigt otydligt. Varför kunde man inte ha satt en tidsram när nu även kraftföretagen är positiva till detta. Det är ju ändå en brådskande uppgift, och varför kunde man då inte säga att inom ett, två eller tre år skall älvcentralerna vara utbyggda? I fråga om de outbyggda älvarna är uppdraget ännu mer oklart. Här ger man SMHI i uppdrag att utreda behovet. Men behovet är ju utrett. Det som återstår att bestämma är att staten skall finansiera denna utbyggnad till den kostnad som 1987 beräknades till 3 milj.kr. per år. Det är ju inte någon enorm summa det handlar om, och jag kan fortfarande inte förstå varför denna fråga skall utredas i all oändlighet. När det slutligen gäller saltvatteninträngningen i vattentäkterna tycker jag inte att det verkar som om man från socialdemokraternas sida har riktig förståelse för hur allvarligt detta problem är. Jag förstår inte heller resonemanget om att det framför allt skulle vara ett ekonomiskt spörsmål. Det är faktiskt fråga om en nödvändig förebyggande verksamhet för att man inte skall åstadkomma helt irreparabla skador på de vattensystem som finns i skärgården. Det är nödvändigt att se till att vattenuttaget regleras, att man får klara och tydliga regler för hur mycket vatten man får ta ut på sin vattentäkt. Detta uttag måste begränsas, så att vattnet räcker till alla. Detta är ur samhällets synpunkt inte enbart ett ekonomiskt spörsmål, utan det är faktiskt en livsavgörande fråga för de här områdena.
Herr talman! Jag skall inskränka mig till att tala något om frågan hur mycket pengar vi är beredda att i framtiden satsa för att motverka översvämningar. Det är stora summor som kommunerna får lägga ned för att klara av de skador som uppstår på grund av översvämningar. Det har vi sett i ganska många översvämningsområden. Dammsäkerhetsutredningen föreslog om jag inte minns fel — jag har inte propositionen med mig — att man skulle satsa 10 milj.kr. per år under tio år. Det är mot den bakgrunden som vi tycker att det finns anledning att följa upp denna fråga. Vi är dock inte beredda att göra denna utfästelse för alla dessa år. Därför föreslår vi att det satsas 10 milj.kr. för nästa budgetår och att regeringen skall få i uppdrag att lägga fram förslag till en plan för hur man skall hantera denna fråga under de närmast följande åren. Men vår inställning är att det även under de åren måste göras satsningar på detta område. Vi anser att det finns behov av de extra skatteutjämningspengarna för andra åtgärder som kommunerna skall vidta. Risken är att om man bara har dessa pengar att leka med, så kommer inte de åtgärder som borde vidtas för att motverka översvämningar att komma till stånd. Det är omtanke om kommunerna och de människor som Prot. 1988/89:125 bor utefter de älvsträckor som hotas av översvämningar som ligger bakom 31 maj 1989 årt krav. Jag tycker att det ä d att i inte hi lat hä d GE DE vårt krav. Jag tycker a jet ar synd att regeringen inte har velat hänga me Vissada äkarkets och gå med på kraven. Jag skulle vilja fråga Hans Gustafsson om det inte finns möjlighet att få ER frågor, skicka med en önskan om att man i fortsättningen kanske skulle kunna se litet annorlunda på detta. Jag tror inte att det blir någon förändring här i dag. Men det här ärendet avslutas inte i år. Det kommer ju flera budgetar. Då skulle det vara möjligt att få en annan behandling av ärendet.
Herr talman! Jag konstaterar att Hans Gustafsson i denna debatt åtminstone tycks tala också för moderata samlingspartiet, eftersom någon moderat ännu inte har framträtt i denna debatt. Just i denna fråga har socialdemokraterna och moderaterna sedan i höstas följts åt i svängarna. Det har just varit svängar. Jag tycker att det kan vara på sin plats att påminna om ytterligare några uttalanden och formuleringar ur det här ärendets historia. När miljöministern uppträdde i riksdagen den 20 oktober, sade hon att regeringen införde ett stöd för utbyggnad av minikraftverk. Samtidigt sade hon att utbyggnaden bör ske på ett sådant sätt att man inte kommer i konflikt med miljöintressena. Sedan lade hon till att detta skulle självfallet vara vägledande för arbetet med propositionen. I mitt tidigare inlägg har jag konstaterat att propositionen inte innehåller något som tyder på att det har lagts någon annan grund än vad som fanns förut. Tvärtom har det framförts ett vad jag tycker delvis missvisande referat av vad den länsstyrelse som är den enda som har uttalat sig utförligt i ärendet har sagt. Argumenteringen har ändrats från s. 19 till s. 20. Det ger inte ett riktigt gediget intryck. Även i utskottet har det förekommit vissa svängar. När jordbruksutskottet uttalade sig i ärendet i höstas sade man att man delade motionärernas, dvs. folkpartiets, oro inför den ökade utbyggnaden av minikraftverk — särskilt i de skyddade vattendragen. Men i det betänkande vi nu debatterar finns det inget motsvarande uttalande. Man säger enbart att utskottet delar regeringens bedömning att gällande vattenlagstiftning och naturresurslagstiftning är tillräcklig. Det verkar som om att man har helt enkelt bestämt sig för att man inte är så intresserad av att gripa tag i detta problem och göra något åt det. Jag tycker att det är bättre att man erkänner det än att gå till angrepp på oss som försöker driva frågan vidare. Jag reagerar starkt mot Hans Gustafssons tal om att folkpartiet eller något annat parti försöker skapa monopol på alla goda ting. I det här fallet är det flera partier som driver denna fråga. Det är också ett par partier som står på andra sidan. Det råkar vara socialdemokraterna och moderaterna. Någon slutsats får man lov att dra av detta. Nog trodde jag ändå att Hans Gustafsson skulle förstå den ironi som låg i min fråga i slutet av mitt anförande angående brunnar och saltvatten. Poängen var ju, som var och en bör ha förstått, att man just för att detta icke är en ideologisk fråga utan en utpräglat praktisk fråga, ändå borde kunna vara överens om det enkla att det är dags att göra en 105 översyn av bestämmelserna. Jag tycker att det är tråkigt att Hans Gustafsson verkar vara irriterad att regeringen kanske tycker sig ha haft en dålig dag i en annan debatt i kammaren. Det skall dock inte behöva infektera denna debatt.
Herr talman! Jag konstaterar att Hans Gustafsson tycks inse att det behövs en förstärkning av forskningen när det gäller skogshydrologi, men han är inte beredd att uttala sig för en professur här. Man kan hoppas att den inställningen från regeringspartiet kommer att avspeglas i forskningspropositionen som kommer nästa år. Anledningen till att vi i miljöpartiet har reserverat oss angående älvcentralerna är att det inte uttryckligen i propositionen sägs att det skall inrättas sådana. Den reservationen är inte alls så konstig. Annika Åhnberg är av samma åsikt. Jag fick kritik här. Hans Gustafsson säger att det är klart att energiverket måste få göra sin bedömning. Det är självklart och det säger vi inte något om. Energiverket skall göra sin bedömning. Men vi i miljöpartiet, och även folkpartiet i det här fallet, gör en annan bedömning. Vi anser att denna utbyggnadstakt är för hög. Då måste vi kunna uttala oss om det. Det är märkligt att Hans Gustafsson säger att det finns möjligheter att inkalla biologisk och ekologisk kompetens till vattendomstolarna. Men varför inte skriva in i lagen att det alltid skall finnas biologisk och ekologisk kompetens? Det är ju inskrivet i lagen att det skall finnas teknisk kompetens. Varför skulle det då inte kunna vara inskrivet att det skall finnas biologisk och ekologisk kompetens? Det här skulle jag också vilja att moderaterna svarar på. Jag tycker att det är mycket otillfredsställande att det inte finns någon moderat i kammaren som kan gå i svaromål i debatten. Det är faktiskt viktiga frågor som vi debatterar här. Jag fick inte heller något svar från Hans Gustafsson, om det inte är dags att säga att man i den kostnad-nytta-avvägning som skall göras enligt den nya vattenlagen uttryckligen skall ta in även sådana värden som inte direkt kan mätas i pengar. Det var ett av de viktiga syftena när man gick över till att diskutera kostnad — nytta i stället för kostnad-båtnad. Då tog man bara in direkt företagsekonomiska konsekvenser. Sedan har vi detta med saltvatteninträngningen. Jag förstår mindre och mindre moderaternas och socialdemokraternas linje i den här frågan. Hans Gustafsson erkänner precis det jag sade i mitt anförande, nämligen att problemet är stort när det gäller fastigheter som redan finns och där vattenförbrukningen ökas. Det går inte att styra via PBL. Det enda vi vill ha är en översyn av lagstiftningen så att vi ser om det går att göra något åt det. Varför vill inte moderater och socialdemokrater ställa upp för skärgårdsbefolkningen i den frågan? Det är mycket märkligt. Hans Gustafsson hänvisar till att fastighetsvärdena stegras så mycket och att detta borde kunna lösas på så sätt. Skall man då behöva sälja sin fastighet i skärgården för att ha råd att köra ut vatten till den fastighet i skärgården som man redan har sålt? Det förstår inte jag.

Herr talman! Jag är glad över att Hans Gustafsson instämmer i att det i propositionen kunde ha satts en viss tidsram för inrättandet av älvcentraler. Detta stöd är i och för sig litet senkommet, men Hans Gustafsson har kanske andra möjligheter än vad jag har att påverka det fortsatta arbetet i fråga om 107 älvcentraler. När det gäller saltvatteninträngningen i grundvattentäkter förstår jag inte riktigt vem Hans Gustafsson polemiserar emot. Jag har inte sagt att socialdemokraterna inte har erfarenheter av detta — jag har sagt att man tydligen inte tar lika allvarligt på det här problemet. Men om man gör det, skulle jag gärna vilja veta vilka metoder socialdemokraterna anser att man skall använda för att se till att dessa problem begränsas eller inte uppstår, dvs. undvika att saltvatten intränger i grundvattenintäkterna. Vad finns det för metoder som man är villig att tillgripa? Vi har föreslagit en metod, att enskilda vattentäkter skall vara tillståndspliktiga. Det skall krävas tillstånd dels för att de över huvud taget skall få finnas, dels för hur de får användas. Jag tror nämligen att många människor i ren okunnighet slösar med sitt vatten, kanske vattnar i sin trädgård utan att tänka på hur begränsad och dyrbar den här resursen är. Vi har faktiskt väldigt mycket att vinna på att i ett tillstånd ange regler för hur man får använda vattnet och vilka särskilda hänsyn man skall iaktta. Jag skulle som sagt gärna vilja veta vad det finns för andra metoder. Vi är inte helt fixerade till detta med tillståndsplikt. Vi har sett att det är ett praktiskt tillvägagångssätt. Finns det andra metoder är vi naturligtvis beredda att diskutera dem. Men problemet är att socialdemokraterna har sagt nej till de förslag som har lagts fram men inte anvisat några andra vägar i stället, och det är det som är nödvändigt i det här fallet.
Herr talman! Hans Gustafsson vill göra detta med saltvatteninträngning i grundvattnet till en privatsak. Men det fungerar ju inte så enkelt att man själv börjar öka sitt vattenuttag och det plötsligt kommer in saltvatten, utan den enskilde drabbas också av alla andras ökade vattenuttag. Det är fråga om hela miljön ute i skärgårdarna och miljön för de människor som i framtiden skall bo i skärgårdarna. Att detta på något vis skulle kompenseras av att fastighetsvärdena stiger är ett resonemang som jag över huvud taget inte kan förstå. Jag hann inte att i min förra replik beröra frågan om varför propositionen skulle vara så exploateringsinriktad. Det står ju i propositionen att statsrådet anser att det sannolikt är på det sättet att minst energiverkets föreslagna utbyggnadsnivå är lämplig, trots att det samtidigt står i propositionen att just utbyggnaden av dessa små vattenkraftverk är det som per kilowattimme skadar miljön mest. Vi har i en reservation uttalat att vi anser att om man skall ta naturvårdshänsyn är statens energiverks bedömning för hög. Här finns det en stor skillnad mellan vårt parti och ert parti. Ta t.ex. många av investeringarna i nya stationer vid befintliga dammar! Det kan innebära stora förändringar i miljön med ökade fallhöjder osv. Vi vet också att denna utbyggnad i praktiken medför mycket stora skador för naturmiljön. Men det kanske inte ser ut så på papperet, eftersom utbyggnaden inte innebär så fruktansvärt många kilowattimmar. Men skadorna är fruktansvärt stora, och det är därför som jag anser att propositionen är exploateringsinriktad, inte därför att det gäller speciellt många kilowattimmar.
Herr talman! Hans Gustafsson säger att 25 miljoner är mer än 10 miljoner, 31 maj 1989 och det är ju sant. Men det är också sant att 25 miljoner plus 10 miljoner är mer än 25 miljoner. Vad som föreslås i propositionen är att man inom ramen för det extra skatteutjämningsbidraget skall anslå 25 miljoner till åtgärder vid naturolyckor av olika slag. Av dessa 25 milj.kr. skall man också kunna ta pengar till åtgärder i samband med översvämningar. Vi i centerpartiet anser att man bör ha de pengarna för att hjälpa kommunerna i sådana sammanhang, att vi skall lägga till 10 milj.kr. för att garantera att man kan vidta de åtgärder av olika slag som behövs för att förebygga och motverka översvämningar och att man kan göra detta nu.
Herr talman! Det är sant, som Hans Gustafsson sade i en tidigare replik, att man i propositionen också säger — förutom det som jag sade — att minikraftverk ofta gör ett större intrång i naturen relativt sett än vad stora traditionella kraftverk gör. Problemet är ju att man inte drar någon slutsats av detta konstaterande. Vad vi har efterlyst är just den naturliga slutsatsen att man får lov att göra något åt detta med olika åtgärder som finns uppräknade i vår reservation. Jag tolkar Hans Gustafssons olika inlägg här som att han kanske ändå tycker att det är litet besvärande att det inte har blivit något resultat, trots att man i höstas både i utskottet och här i kammaren, när miljöministern framträdde här, gav ett så tydligt intryck av att något skulle ske. Nu står man här igen tillsammans med moderata samlingspartiet och har ingenting att föreslå. När jag konstaterar detta i denna aktuella nu debatterade fråga väljer Hans Gustafsson att säga att jag påstår att socialdemokraterna i alla tänkbara frågor är ointresserade av miljön. Det vore ganska enfaldigt av mig att försöka hävda något sådant. Jag skulle vilja se det parti som är ointresserat av miljöfrågorna — något sådant finns icke. I den fråga som nu diskuteras efterlyser folkpartiet och en del andra regeringens konkreta förslag. De har uteblivit, trots att vi har förespeglats tydliga förslag. Om vi och några andra partier har tagit monopol på att driva t.ex. frågan om minikraftverk, måste jag säga att det för vår del är ett monopol som vi gärna avvecklar tillsammans med de andra monopol som vi vill avveckla. Det tråkiga är att socialdemokraterna och moderaterna inte har gett sig ut på marknaden. Det är alltså inte så lätt detta med monopolavvecklingen.